Fru talman! När jag kom in i riksdagen 2010 och såg allt spring här - det är inte respektlöst på något sätt - tänkte jag på en pjäs av William Shakespeare som sedan blev till en fantastiskt bra film med Kenneth Branagh i huvudrollen. Den hette Much ado about nothing , Mycket väsen för ingenting . Det tänker jag lite grann på också i dag när vi diskuterar lärarlegitimationen för tredje gången, förutom att KU debatterade den förra veckan. Man skulle också kunna tala om, med tanke på vad jag har sysslat med tidigare i livet, att koka soppa på en spik. Jag förstår naturligtvis oppositionens roll, att man måste försöka ta upp varje liten politisk fråga. Jag kan också tycka att det finns vissa saker som man önskar att man hade gjort annorlunda, nu med facit i hand. Men ibland dyker det upp moln som ingen meteorolog kan förutse. Problem kan uppstå. Så är det just i denna fråga. Den här debatten handlar inte om legitimationen i sig utan om att vi skjuter på genomförandet till december 2013. Det är en mycket viktig reform. Jag vill gärna påminna om vikten av att vi är ärliga och visar våra politiska syften. Detta handlar enbart om att senarelägga genomförandet. Det handlar också om tilltro till våra lärare, rektorer och huvudmän. Vi litar från Alliansens sida på genomförarna. Det är mycket positivt ute i kommunerna. Introduktionsperioden kommer naturligtvis att genomföras av behöriga handledare. Nu ligger äntligen fokus på Skolsverige, lärandet, kunskaper och lärarnas viktiga roll, med stöd av rektorer som viktiga pedagogiska ledare. Jag är övertygad om att vi inom de kommande tre fyra åren kommer att se stigande resultat, förhoppningsvis höjda löner och större intresse för lärarutbildningen. Fru talman! Jag kan inte låta bli att ta upp ett samtal jag hade med min mycket duktige och fotbollsspelande 15-årige son Alexander. Vi satt vid köksbordet häromdagen, och han förklarade en komplicerad uppgift för mig. Jag berömde honom, och han sade: Ja, pappa, jag funderar faktiskt på att bli lärare. Det var ju kul, sade jag. Men, sade han, hur är det med lönen? Jag sade: När du blir färdig, Alexander, kommer lönen säkert att vara 30 000-35 000 för en duktig lärare med lite erfarenhet och kanske 45 000-50 000 för en bra rektor. Så småningom kan du till och med hamna i utbildningsutskottet. Skämt åsido, denna reform är ett viktigt led i att höja statusen för läraryrket. Fru talman! Vi kommer nu att få höra från oppositionen om alla bedrövligheter med uppskjutandet av lärarlegitimationen, hur mycket fel regeringen har gjort och hur mycket fel Skolverket har gjort. Jag vill gärna referera till konstitutionsutskottets granskning förra veckan, där även oppositionen erkände att det inte fanns några formella fel begångna från vare sig regeringen eller Skolverket. Jag tycker att det är viktigt att ha det i åtanke. Fru talman! Jag vill tro att den positiva tro och de positiva signaler vi nu sänder ut och de höga förväntningar vi har på skola, rektorer och lärare och med alla reformer på plats som ramverk kommer att göra nytta och visa att vi åter kommer att få en skola i världsklass. Alla vi som sitter här har de bästa ambitioner att det ska bli så. Men det tar inte slut här, för när reformerna nu är på plats börjar arbetet med att implementera dem och se till att det fungerar bra ute i klassrummen. Det tror jag är det allra viktigaste. Med dessa ord, fru talman, och i och med att det är en av de sista debatterna i sommar vill jag passa på att önska alla mina kolleger och fru talmannen en trevlig sommar. I detta anförande instämde Jenny Petersson och Annika Eclund .

Fru talman! Låt mig börja med att säga att nu måste regeringen sluta slarva med skolpolitiken. Regeringen ska sluta testa ogenomtänkta reformer på våra skolor, våra lärare och våra elever. Alla elever har rätt att möta behöriga lärare i klassrummet. Reformer som syftar till att garantera detta och säkerställer hög kvalitet i mötet mellan elever och lärare får inte slarvas bort. Det är därför glädjande att riksdagens utbildningsutskott nu ställt sig bakom förslaget att ta fram en finansieringsplan för införandet av lärarlegitimationen i den svenska skolan. Varje reform som sätter läraren och lärarens möte med eleven i centrum kan stärka den svenska skolan. Men skolans utmaningar tacklas inte bara på departementet utan även i klassrummet. Ska reformerna falla väl ut i skolan är det viktigt att lärarna får rätt förutsättningar att göra verklighet av reformerna. Det råder politisk enighet om att lärarlegitimationen är en viktig del av kvalitetssäkringen i det svenska skolväsendet. Rätt genomförd kan den ligga till grund för en skola som präglas av högt förtroende för lärarnas profession och expertis. Men tyvärr har regeringen slarvat med genomförandet. Och först under våren började skolminister Jan Björklund inse att regeringen inte skulle klara av att få reformen på plats den 1 juli 2012, som det var tänkt. I stället vill regeringen ha ytterligare nästan ett och ett halvt år på sig, det vill säga till den 1 december 2013. Talaren före mig sade att riksdagens konstitutionsutskott inte har kritiserat regeringen. Detta är inte riktigt. Efter utfrågningar av såväl utbildningsminister Jan Björklund som statsminister Fredrik Reinfeldt har utskottet fastställt att beredningsarbetet inför reformen om legitimation har brustit och riktar därför kritik mot regeringen. Fru talman! Låt mig citera: "De problem som uppkom i samband med genomförandet visar dock att innehållet i beredningen i viktiga delar har brustit i kvalitet. Centrala frågor har berörts endast sporadiskt och otillräckligt." Konstitutionsutskottet säger vidare: "Regeringen har ett ansvar för att beredningsarbetet resulterar i ett fullgott beslutsunderlag, och utskottet kan konstatera att regeringen i det aktuella fallet har brustit i detta avseende." Det är en klar kritik mot regeringen. Det är svart på vitt här. Fru talman! Lärarlegitimationen var från början underfinansierad, det vill säga att regeringen inte ville ersätta skolorna och kommunerna för de merkostnader som uppkommer i och med införandet av reformen. Redan innan riksdagens första beslut om införande av lärarlegitimation visade Statskontoret att minst 40 000 lärare på olika sätt skulle komma att behöva komplettera sin utbildning för att få legitimation, och för det behövs självfallet resurser som regeringen vägrade ge kommunerna och skolorna. Lärarlyftet II, som är regeringens satsning på lärares kompetensutveckling, är långt ifrån tillräckligt för att täcka behovet. Till det kommer lönekostnader för vikarier som måste täckas när lärare genomgår Lärarlyftet. Kritiken mot att lärarlegitimationen är underfinansierad har framförts från flera håll, bland annat från Lärarförbundet, som är mycket kritiskt till hur regeringen låter bli att ersätta kommunerna och skolorna för de merkostnader som uppkommer i samband med reformen. Fru talman! I morgon eller övermorgon kommer riksdagen att besluta ifall man ska följa utbildningsutskottets linje att kräva en uppföljning och en finansieringsplan av regeringen. Om så sker kommer kostnaderna för lärarlegitimationen äntligen att synliggöras, något som regeringen har vägrat att synliggöra. De kostnader som uppstår på grund av legitimationsförfarandet måste identifieras. Det är ett första steg mot ett bättre genomförande. Såsom situationen ser ut nu är det rimligt att skjuta fram reformen. Det är bättre att den genomförs ordentligt än att den genomförs slarvigt, för även bra reformer stjäl tid från lärarens möte med eleven och resurser från undervisningen om de genomförs utan ett helhetsgrepp. Ska alla elever få en chans att nå kunskapsmålen behöver Sverige lärare av allra högsta klass och som får förutsättningar att göra sitt jobb. När riksdagen nu ska besluta om att skjuta upp införandet av lärarlegitimationen är det bland annat för att det har saknats en tillförlitlig genomförandeplan och kostnadsberäkning från regeringens sida. För att reformen om införande av lärarlegitimation ska falla väl ut i skolan måste regeringen se till att det finns resurser. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets förslag till beslut.

Fru talman! Utbildningsutskottet har nu formellt behandlat regeringens hemställan om att skjuta fram lärarlegitimationsreformen till december 2013. Fullt genomslag får reformen den 1 juli 2015 i och med att behörighetskraven införs i skolverksamheterna. Den tidigare skollagen öppnade tyvärr upp för obehöriga lärare att undervisa i skolan. Det enda som reglerades något var att man inte kunde få en tillsvidareanställning, men vi vet att kommuner har tillsvidareanställt icke behörig personal. Med vårt förslag kommer det att mer uttryckligt ställas krav på lärarexamen och ämnesbehörighet. Lärarlegitimation kommer att krävas för att få undervisa och få en tillsvidareanställning men också för att få sätta betyg i skolan. Behovet av reformen är mycket stort. Det finns studier som visar att uppemot 20 000 lärare är obehöriga, att de antingen saknar en lärarexamen eller har en lärarexamen men inte ämnesbehörighet. Skolinspektionen gjorde ett trettiotal nedslag i 30 kommuner. 18 av kommunerna fick kritik eller synpunkter och krav på åtgärder för att de hade brustit i att ha rätt bemanning, rätt kompetens på rätt plats. Fru talman! Lärarlegitimationsreformen är mycket viktig. För första gången på många år i svensk skolpolitik fokuserar vi åter på lärarens centrala roll och vikten av lärarens kompetens. Man kan inte direkt påstå att den gamla socialdemokratiska regeringen på sin tid var någon påskyndare av skärpta behörighetskrav. In i det sista har företrädare för de rödgröna kritiserat och ifrågasatt denna reform. Det är uppenbart att de tre rödgröna partierna värderar lärarlegitimationsbeslutet olika. Vänsterpartiets Rossana Dinamarca deklarerade i Expressen våren 2010 att partiet inte tänkte ta strid mot reformen eftersom den ändå inte skulle innebära någon revolution för vare sig elever eller lärare. För Folkpartiet är detta en viktig och nödvändig revolution i svensk skola. Kvaliteten behöver höjas och förväntningarna på lärarna öka. I nya skollagen tydliggör vi lärarens direkta ansvar för undervisningen, vilket jag tycker är en viktig markering. Elever ska ha tillgång till pedagoger som är utbildade för de ämnen de undervisar i. Tyvärr har kommunerna och fristående aktörer struntat i skollagen och fortsatt anställa obehöriga lärare eller utbildade lärare som saknar ämnesbehörighet. Dagens debatt är inte den första. Det formella beslutet togs redan av kammaren i mars 2011. Den som har följt Miljöpartiets konstitutionella spektakel under våren gällande implementeringen av beslutet borde snarare rikta frågan om de rödgrönas lojalitet till reformen, fru talman. Socialdemokraterna var in i det sista tveksamma och kunde enbart stå bakom reformen med vissa reservationer. Miljöpartiets Jabar Amin och hans partikolleger lade ned sina röster. Vänsterpartiet, som våren 2010 deklarerat att man inte tänkte ta strid mot reformen, röstade nej till denna viktiga reform. Och nyss sade Jabar Amin att det råder politisk enighet kring denna reform! Fru talman! Vi är övertygade om att lärarkompetensfrågan inte skulle vara på agendan och prioriteras av kommunerna, lärarnas arbetsgivare, utan lärarlegitimationsförslaget. Tyvärr går det för sakta. Jag har till och med hört kommuner säga att de tänker avvakta ytterligare i sitt arbete med kartläggning och fortbildning i väntan på det nya beslutet. Att vi nu senarelägger ikraftträdandet av reformen, vilket regeringen här hemställer om, är beklagligt men nödvändigt för att det ska bli bra. Regeringens bedömning baserar sig på Skolverkets uppgifter, och för den delen har samtliga bedömningar inför de politiska besluten baserat sig på Skolverkets uppgifter. Det har anförts olika skäl till hemställan om att skjuta på denna reform i ett år, bland annat att Skolverket har haft tekniska problem, att ansökningar har varit ofullständiga, att det har varit många pappersansökningar och att antalet ansökningar hos Skolverket om validering och lärarlegitimation har överstigit vad någon på Skolverket trodde. Detta är de faktiska förklaringarna till den nya bedömningen, inte att regeringen har slarvat eller velat hafsa igenom beslutet. Fru talman! Riksdagen och regeringen måste fortsätta följa denna reform. Utbildningsutskottet får också löpande information av Skolverket om arbetet med att samla in, bedöma och utfärda de nya lärarlegitimationerna. Riksdagen har också i årets budget ökat anslaget till 128 miljoner kronor för uppdraget. Gör Skolverket andra bedömningar är det viktigt att man tidigt signalerar till riksdag och regering hur arbetet fortskrider och hur man ska genomföra riksdagens beslut på att korrekt och bra sätt. I detta anförande instämde Annika Eclund .
Fru talman! I riksdagsårets sista skälvande minut debatterar vi åter frågan om lärarlegitimation. De flesta elever har gått på efterlängtat sommarlov, men många av Sveriges lärare jobbar kvar på sina arbetsplatser för att både efterarbeta det läsår som gått och förbereda kommande arbete. Alliansregeringen har verkat i sex år. Från första stund har alliansregeringen på olika sätt lyft upp den problembild som finns i den svenska skolan för att stärka kvaliteten så att alla de elever som finns i skolan får bättre förutsättningar att lära sig. Lärarlyftet har genomförts, speciallärarutbildningen har återinförts och det har gjorts satsningar på läsa-skriva-räkna. Vi diskuterar framgångsrika skolor där lärarna har en viktig nyckelposition, och en av de viktiga frågorna att diskutera är lärarlegitimation. Vi debatterade denna fråga för drygt ett år sedan i kammaren, och nu har vi anledning att ta upp frågan igen - egentligen bara för att ändra en mindre detalj kopplat till att vi ska förlänga införandet. Vi vill säkra kvaliteten. Jag vill precis som andra företrädare från allianspartierna lyfta behovet av att vi har riktigt bra lärare i Sveriges skolor. Vi har jobbat med olika styrdokument, förtydligat kursplaner och läroplaner, infört en ny skollag och så vidare. Men framför allt har läraren själv en viktig roll att spela. Det handlar om att skapa förtroende, motivera och lägga upp arbetet så att lärande kan ske. Från politiskt håll vill vi ge lärarna verktygen för att kunna göra detta. Då är införandet av en lärarlegitimation en kvalitetsfaktor för att ytterligare gå mot ett Sverige med framgångsrika skolor där eleverna når målen och också överträffar sina egna förväntningar på sig själva med hjälp av lärarnas skicklighet. En fråga som har diskuterats handlar om att vi också kommer att införa fler steg när det gäller lärares möjlighet att avancera. Det är viktigt att det finns en bred samsyn i frågan om lärarlegitimation. I debatten för ett år sedan var jag och mina allianskolleger tydliga med att vi måste vara lyhörda för att ett så pass omfattande omställningsarbete kommer att ta tid och att vi kommer att följa det nära för att det ska bli den kvalitetsreform som vi förväntar oss. Därav dagens beslut som är ett resultat av att Skolverket i februari 2012 meddelade att man inte hade möjlighet att utfärda så många lärarlegitimationer som behövdes för att ikraftträdandet skulle kunna bli den 1 juli 2012. Från riksdagens sida har vi lyssnat och kommit med de förslag som behövs för att kunna genomföra detta på ett bra sätt. Låt mig relatera till den ledamot från oppositionen som har deltagit i debatten så här långt. Han säger att regeringen ska sluta slarva och sluta genomföra ogenomtänkta reformer. Jag vill å det bestämdaste hävda motsatsen. Vi har inte gjort annat än tagit reform på reform som handlar om att säkra kvaliteten i den svenska skolan. Vi har från Alliansens sida också varit tydliga med att vi ska följa varje reform för att se om den på något sätt behöver justeras, förbättras eller förändras - allt för att stärka kvaliteten i den svenska skolan. Om det av olika anledningar, praktiska och andra, inte blir helt rätt från början alla gånger har vi ett politiskt ansvar för att ta upp frågan igen och säkerställa att det blir på bästa sätt. Anklagelsen gör mig upprörd. Vi är inte betjänta av pajkastning med den typen av argumentation i riksdagen, för det handlar om att på olika sätt stärka kvaliteten i den svenska skolan. Fru talman! Jag sällar mig till den önskan som min moderate kollega framförde tidigare och önskar mina kolleger i utbildningsutskottet och fru talmannen en riktigt trevlig sommar. I detta anförande instämde Annika Eclund .

Fru talman! Ulrika Carlsson är lite irriterad över att jag säger att regeringen har slarvat och att regeringen har brustit. Därför ska jag upprepa vad jag sade. Det är inte mina ord, utan konstitutionsutskottets ställningstagande. Ulrika Carlsson hörde tydligen inte när jag läste upp det: De problem som uppkom i samband med genomförandet av lärarlegitimationen visar dock att innehållet i beredningen i viktiga delar har brustit i kvalitet. Centrala frågor har berörts endast sporadiskt och otillräckligt. Så säger konstitutionsutskottet, och fortsätter: Regeringen har ett ansvar för att beredningsarbetet resulterar i ett fullgott beslutsunderlag, och utskottet kan konstatera att regeringen i det aktuella fallet har brustit i detta avseende. Det går inte att säga att det är jag som påstår att regeringen har brustit och att regeringen har slarvat. Här är svart på vitt. Här säger riksdagens konstitutionsutskott att regeringen har slarvat, att regeringen har brustit och att regeringen inte har hållit måttet när det gäller kvaliteten i genomförandet av denna fråga. Det är viktigt att inte bara lyssna på vad oppositionen säger i denna fråga utan också på konstitutionsutskottet.
Fru talman! Jag vill framhålla att jag lyssnade väldigt noga på vad Jabar Amins anförande, och jag hörde mycket väl när han citerade konstitutionsutskottets uttalande. Ordet slarv nämndes inte av konstitutionsutskottet. Det är Jabar Amins ord. Att man har brustit i kvalitet betyder inte alls att man har slarvat. Man har av någon anledning inte lyckats uppfylla alla kvalitetskriterier, men det behöver inte betyda att man har slarvat. Att det finns brister är det viktigt att vi på olika sätt kommer till rätta med. Det var därför som vi i debatten för drygt ett år sedan var noga med att säga att lärarlegitimationen är en ny reform, och att utbildningsutskottet och alliansledamöterna kommer att följa den nära och se om vi behöver göra justeringar. Dagens debatt handlar om att vi av olika anledningar måste senarelägga införandet. Konsekvensen är att vi har en debatt om det och att vi kommer att fatta beslut om det. Att dra egna slutsatser av de ord som används i konstitutionsutskottets betänkande kan man ju göra, men man kan inte hävda att det är konstitutionsutskottet som säger det.
Fru talman! Jag hävdar att konstitutionsutskottet - ett av riksdagens utskott - riktar skarp kritik mot regeringen. Det står att centrala frågor har berörts endast sporadiskt och otillräckligt och att regeringen har brustit i kvalitet. Det är att slarva när man brister i kvalitet och när man inte i centrala delar behandlar frågan på ett seriöst sätt.
Fru talman! Jag är helt övertygad om att regeringen gör allt man kan för att genomföra varje reform på bästa tänkbara sätt. Att vi från riksdagens sida granskar det och ser om det har funnits brister är bra. Det är också bra att man påtalar om det har funnits brister och tar konsekvensen av det. Det betyder inte att regeringen har slarvat. Att man har brustit kan vi erkänna. Nu återkommer ju regeringen, och riksdagen får möjlighet att fatta beslut om att säkra genomförandet av lärarlegitimationen på ett mycket bra sätt. Det är viktigt för Sveriges skolor att vi har riktigt bra lärare. Det är viktigt att den här processen får ta lite längre tid, att det ges möjlighet till kompetensutveckling för lärare och att kommunerna får möjlighet att se över vilka anställda man har och jobba för att säkra en god tillgång till legitimerade lärare.

Fru talman! Alliansen har tagit de låga resultaten i svensk skola på största allvar och lagt om skolpolitiken genom att införa en lång rad reformer. En viktig pusselbit när det gäller att öka resultaten hos eleverna men också höja lärarnas status är lärarlegitimationen som vi nu debatterar igen. Legitimationen innebär en auktorisering av läraryrket och klargör att lärares arbete är ett myndighetsutövande eftersom endast legitimerade lärare i fortsättningen kommer att få sätta betyg. Legitimationen är samtidigt en kvalitetsgaranti. Legitimationen kan återkallas från lärare som inte sköter sitt uppdrag. Grov oskicklighet i yrkesutövningen eller grova brott ska leda till indragen legitimation. Det innebär en trygghet för alla som jobbar i skolan. I bästa fall är också lärarlegitimationen ett första steg i en bättre löneutveckling för lärarkåren. Att kvalitetssäkra läraryrket genom lärarlegitimationen är ett mycket viktigt steg i rätt riktning. Detta tror jag att vi är överens om i denna kammare. Fru talman! I väntan på riksdagens beslut fick Skolverket i november 2010 i uppdrag att förbereda och organisera arbetet med att legitimera lärare och förskollärare. Skolverket bedömde då att hela legitimationssystemet skulle komma att vara i funktion den 1 juli 2011, och budskapet var att tilldelade resurser för 2011 räckte. I april 2012 inkom Skolverket med ytterligare en skrivelse där verket gjort en ny bedömning där man klargjorde att mer tid skulle krävas för att behandla alla inkomna ansökningar. Skälen var många. Bland annat upptäcktes att en mycket större andel ansökningar än vad som hade förutsetts lämnades in i pappersform och måste skannas in för att kunna läggas in i det digitala registret. Uppemot hälften av ansökningarna var ofullständiga och måste kompletteras. I tjänstgöringsintygen fanns det ofta oklarheter som måste utredas. Skolverket fick i många fall kontakta universitet och högskolor för att kunna avgöra vilket undervisningsämne en kurs kunde kopplas till. När det är oklart vilken typ av behörighet kurserna ger, blir det svårt för verket att avgöra vilken typ av behörighet läraren i praktiken har. Myndigheten angav också att man hade haft stora problem med utvecklingen av det digitala stöd som behövs för att kunna sköta ärendehanteringen effektivt. Fru talman! Utskottet har fått och får löpande information om arbetets gång direkt från Utbildningsdepartementet och från Skolverket. Skolverket informerade utskottet den 17 november 2011 om aktuella frågor, bland annat lärarlegitimationen, och den 19 januari 2012 om arbetet med att utfärda lärarlegitimation. Utbildningsdepartementet informerade och svarade på frågor om lärarlegitimationsreformen i utskottet den 26 april 2012. Vi får också annan information genom sedvanlig omvärldsbevakning. Regeringen har i propositionen Legitimation för lärare och förskollärare redogjort för reformens ekonomiska konsekvenser. Regeringen redovisar beräkningar för de ökade kostnader som ett legitimationssystem leder till för huvudmännen, till exempel personalkostnader och kostnader för introduktionsperioden och för de kostnader som skolmyndigheterna skulle få. De har kompenserats. Regeringen ska i samarbete med bland annat Skolverket, Skolinspektionen och Sveriges Kommuner och Landsting följa och analysera utvecklingen av legitimationssystemet och de ekonomiska konsekvenserna av reformen. Detta har tydligt redovisats i finansieringsplanen. Fru talman! Det handlar alltså inte om bristen på resurser. Det handlar om att komplexiteten i hanteringen av uppdraget är större än beräknat. Uppdragen kommer att slutföras, emellertid kommer det ta längre tid än vad som först var beräknat. Det är viktigare att göra rätt än att göra fort.

Fru talman! Debatten handlar om en ganska okomplicerad fråga, nämligen senareläggning av en del av lärarlegitimationsreformen. Redan våren 2006 tillsatte regeringen en utredning om lärarauktorisation. Efter samtal, inte minst med lärarfacken, kom den dåvarande regeringen fram till att det kunde vara en väg att förbättra kvaliteten i den svenska skolan att strama upp reglerna för hur man anställde och vilka som fick arbeta i den svenska skolan. Resultatet blev sedermera att den nya borgerliga regeringen hösten och vintern 2006 körde vidare med lärarauktorisationsfrågan och lade fram tilläggsdirektiv för att ta fram det som vi i dag debatterar. För oss socialdemokrater är detta en viktig reform. Det är en viktig reform därför att vi tror att lärarna är skolans viktigaste resurs när det handlar om mötet med eleverna och att se till att alla elever i vårt land, som demokratiska medborgare, får en möjlighet att tillgodogöra sig de kunskaper och färdigheter som det moderna livet i dag kräver på arbetsmarknaden. Tyvärr är vi inte där än - långt därifrån. Vi är i dag längre därifrån än vad vi kanske har varit i modern tid. I dagarna har ca 100 000 ungdomar, tjejer och killar, lämnat den svenska grundskolan. De har gjort det med lust och stort framtidshopp, men för en del av dem med stora hinder på vägen. Det absolut största hindret handlar just om bristen på adekvat utbildning. Vi vet att det är oerhört svårt för en ung tjej eller kille som i dag lämnar gymnasieskolan att få ett jobb om man inte har en fullgången gymnasieutbildning. Vi vet att vägen dit är att man är behörig till de nationella programmen på gymnasiet efter grundskolan. Tyvärr var det över 12 000 av de 100 000 som lämnade grundskolan som saknade behörighet för att söka till de nationella programmen i gymnasieskolan. För dem väntar ofta ett tuffare liv än för dem som har möjlighet att söka till gymnasiets nationella program och fullfölja det. Fru talman! Sverige står därför i dag inför stora utmaningar, och den största är kanske att vända utvecklingen i den svenska grund och gymnasieskolan. Vad är vägen framåt för vårt land? För oss socialdemokrater är den frågan mycket enkel att besvara. Vägen framåt för oss handlar om just kunskap och kompetens. I den globala konkurrens som vi är en del av, och som vi i framtiden ser kommer att bli ännu hårdare, är det viktigt att vi är duktigare och att vi har varor och tjänster som kräver mycket av kunskap och kompetens så att vi också kan ta bra betalt för dem. Och genom att kunna ta bra betalt för dem kan vi också betala rimliga löner och ge bra villkor. Då är just den svenska grundskolan oerhört central. För att kunna vända den negativa spiral som svensk skola befinner sig i är det oerhört viktigt att vi kan utveckla just läraryrket, som en del av de föregående talarna har sagt. Om detta råder det hyfsad politisk enighet. Jag betvivlar inte alls det engagemang som finns hos flertalet av riksdagens partier när det handlar om att just försöka vända denna utveckling och utveckla läraryrket. Då handlar det om allt från investeringar i lärares fortbildningsmöjligheter, kompetensutveckling och karriärmöjligheter, som flera talare har varit inne på tidigare. Men det handlar naturligtvis också om vilka som får vara lärare och undervisa i den svenska skolan så att undervisningen håller en sådan kvalitet att inte en enda elev behöver lämna skolan utan tillräckliga kunskaper. I detta avseende är lärarlegitimationsreformen oerhört central. Därför är det naturligtvis beklagligt hur det har utvecklats under de senaste månaderna. Vi har sett fram emot att den till vissa delar skulle börja gälla från den 1 juli i år. Nu blir det inte så. Regeringen meddelade i mars att man skulle skjuta upp reformen på obestämd tid. Vi var mycket snabba med att framföra att vi står bakom reformen och fortsatt kommer att kräva att denna reform ska införas. Men för att kunna ställa oss bakom regeringens proposition krävde vi också att man skulle komma tillbaka med ett konkret datum till vilket man skulle skjuta upp detta. Jag tror att det hade varit förödande att skjuta upp detta på obestämd tid. Det hade ställt hela den svenska grund och gymnasieskolan, och även förskolan för den delen, i limbo, någonting som vi verkligen inte behöver i detta läge. Nu har regeringen kommit tillbaka med ett datum - den 1 december 2013. Jag tycker att det är bra att det får ta lite längre tid. Jag hade gärna sett att det hade börjat gälla. Men med tanke på hur frågan har utvecklats och att det knappast hade funnits några som helst rimliga möjligheter att göra klart det i år är det, som någon tidigare talare sade, bättre att detta sker ordentligt, väl genomarbetat och väl förankrat än att man återigen försöker hasta igenom en reform av denna dignitet. Vad svensk skola i detta läge behöver är långsiktiga förutsättningar. Man behöver veta att när regering och riksdag ställer upp ett antal saker som handlar om betygssystem och kursplaner, alltså alla verktyg som är statens styrmedel, är det de som gäller. Vi har sett ett antal exempel där regeringen och framför allt utbildningsministern har varit mycket rask med att skjuta från höften. Utbildningsministern är en mycket engagerad skolperson. Han har mycket länge varit engagerad i skol och utbildningsfrågor. Jag betvivlar inte hans engagemang för en bättre skola. Däremot har jag alltmer börjat tvivla på hans förmåga att i sak implementera detta. Lärarlegitimationsreformen är ett exempel. Det finns andra exempel på detta. När det gäller det betygssystem som nu har börjat gälla har vi sett att det i ett antal ämnen inte finns tillräckliga underlag och bedömningsstöd trots att denna riksdag vid flera tillfällen har beslutat om och beställt detta från regeringen. Vi ser en lärlingsutbildningsreform som skulle förhindra avhopp men som i stället har lett till ännu fler avhopp. 50 procent av dem som påbörjade utbildningen har inte fullföljt den. Vi ser en yrkesutbildningsreform i gymnasieskolan som skulle göra dessa utbildningar mer attraktiva - de skulle ha högre kvalitet och attrahera fler - men som i stället har lett till att det är färre och färre som i dag söker till dem. Jag misstror inte syftet. Jag tror, som sagt, att denna regering och utbildningsministern är engagerad i utbildningsfrågor. Däremot verkar man vara mycket rask med att skjuta från höften. Men implementeringen går inte lika bra. Det är mot denna bakgrund som vi har fått ett stöd från en majoritet i riksdagens utbildningsutskott för att i detta betänkande kräva att regeringen ska återkomma med en finansieringsplan och med en rapport vid årsskiftet om hur implementeringen av lärarlegitimationsreformen går. Vi gör det därför att vi värnar om den. Vi gör det därför att vi är måna om att detta inte ska ske igen. Vi gör det därför att den del av denna reform som skulle ha sjösatts den 1 juli verkligen får börja gälla den 1 december 2013. Jag tror tyvärr att det vore förödande för denna lärarlegitimationsreform om vi inte kan hålla tidsplanen och om det som regeringen nu föreslår inte visar sig hålla. Slutligen: Jag har hört flera företrädare för regeringspartierna återkomma till Skolverket. En del av det som har hänt kanske har varit svårt att förutse. Men att man försöker skylla dessa brister på Skolverket köper jag inte. Jag tror att Skolverket, utifrån de förutsättningar som de har fått av regering och riksdag, har försökt göra sitt bästa för att se till att denna reform kan sjösättas. Men förutsättningarna har uppenbarligen inte varit sådana att det har varit möjligt. Detta ansvar kan inte läggas på Skolverket. Det ligger på regeringen och riksdagen och inte på någon annan. Riksdagen har att sätta upp de långsiktiga reglerna. Regeringen har att se till att de implementeras. Detta kan inte skyllas på en underställd myndighet. Det som tyvärr hittills har utvecklats på ett felaktigt sätt bär denna regering ansvaret för. Ta detta ansvar och skyll inte på Skolverket! Sedan får vi tillsammans göra vårt bästa och se till att detta inte sker igen. Det är mot denna bakgrund som jag yrkar bifall till förslaget i utbildningsutskottets betänkande och avslag på reservationerna.

Fru talman! Det var ett långt inlägg som berörde nästan allt annat än sakfrågan, nämligen att vi skjuter fram beslutet om lärarlegitimationen ett år. Det är egentligen en teknisk fråga. Skolverket har hemställt hos regeringen om mer pengar. Det har man fått. Man har kommit till regeringen och sagt att man har bekymmer. Då har regeringen lyssnat. De gånger som Skolverket har uppmärksammat regeringen har regeringen inte slagit dövörat till. I den meningen har man hållit på regeringsbeslut kontra uppdrag till de statliga myndigheterna. Därmed är det korrekt skött i den delen. Ibrahim Baylan vill gärna slå ett slag för sitt tilläggsdirektiv från januari 2006. Men vi som har följt skolpolitiken i över tio år vet att det var en eftergift efter förslag från dåvarande Skolverket men också från lärarfacken som under många år drivit frågan om lärarauktorisation. Om jag inte minns helt fel skulle utredaren överväga om vi skulle ha lärarauktorisation. Baylan som då var ansvarigt statsråd hade en kommentar om att själva konstruktionen på lärarlegitimationsförslaget, det innehållet, skulle avgöras av parterna - Sveriges Kommuner och Landsting, arbetsgivarnas parter och staten. Det var otydligt och inte konkret. Jag tycker att det förslag som alliansregeringen lagt fram om en statlig lärarlegitimation och om att statens Skolverk ska ta fram en definition och även hantera och besluta vilka som ska få lärarlegitimation är mer rättssäkert och kvalitetssäkrat. Sveriges Kommuner och Landsting, inte minst de socialdemokratiska kommunpolitikerna, har aktivt motarbetat det här förslaget och gör så än i dag.
Fru talman! Först en saklig upplysning: Det jag talade om var inte tilläggsdirektivet utan själva utredningen. Tilläggsdirektivet kom i december 2006 när den nya, borgerliga, regeringen skrev ett tilläggsdirektiv - rätt ska vara rätt. Jag måste få ställa en fråga till Roger Haddad: Är du nöjd med hur detta har utvecklats? Är Folkpartiet nöjt när det gäller denna reform som vi både tillskrivit en sådan vikt för att höja kvaliteten på undervisningen och för att se till att få en bättre tingens ordning i svensk skola? Ingen av oss kan väl vara nöjd med situationen i dag, med att drygt 12 procent av Sveriges elever lämnar grundskolan utan att kunna välja ett nationellt program, med allt vad det sedan innebär i form av försämrade möjligheter på arbetsmarknaden och i livet över huvud taget. Är du nöjd med hur den här reformen sjösatts? Och om du är nöjd, varför är du då det? Jag är väldigt mycket för reformen, för jag tror på den men inte som ett slags alexanderhugg utan som en viktig komponent för att höja kvaliteten på undervisningen - en komponent av många förstås, men en viktig sådan. Är du alltså nöjd? Det är det första. Det andra är att jag, fru talman, märker att Roger Haddad men också många andra regeringsföreträdare i frågor där man är trängd, där man är pressad, därför att utvecklingen inte alls går så som vi alla hoppas - vi ser att de reformer som sjösatts inte alls faller så väl ut som vi alla skulle kunna hoppas - försöker önska sig tillbaka till den tid då man var i opposition. Man börjar leta efter brister för sju åtta tio år sedan. Jag kan vara ödmjuk och säga att vi nog inte gjort allt som är perfekt i denna världen. Men vi försöker alltid lära både av det vi gjort bra och av det som varit mindre bra. Roger Haddad, varför tar ni inte debatt om det som händer i dag? Varför blickar ni hela tiden tillbaka?
Fru talman! Den här regeringen hastar inte fram skolreformer. Ibland har vi fått kritik för att inte ha infört gymnasiereformen så som det var tänkt. Vi sköt ju på den ytterligare ett år. Det gjorde vi i en dialog med kommunerna och med skolorna och rektorerna som ville ha mer tid för implementeringen. Skoldebatter är kul. Ibland får vi kritik för att vi inte gör någonting. Ibland får vi kritik för att vi skjuter på genomförandet. Men i sak, när det gäller lärarlegitimationsförslagets fulla genomslagskraft - den 1 juli 2015 - är det inga förändringar. Från och med den 1 juli 2015 gäller att man ska ha lärarlegitimation, lärarexamen och ämnesbehörighet, för rätt skolnivå, för att kunna verka tills vidare. Det är det tekniska, övergångsperioden fram till år 2015, som vi egentligen skjuter på. Nej, naturligtvis är vi inte nöjda. Hur kan man vara nöjd om man inser att myndigheten själv konstaterar att de inte haft rätt databas, att det varit en ökad tillströmning - att nästan dubbelt så många i lärarkåren sökt - att man skickar in papperskopior i stället för att skicka e-post och att Rikspolisstyrelsen och alla möjliga andra myndigheter måste anlitas som stöd och hjälp för Skolverket? Den bedömning man gjorde höll inte ett halvår senare. Det är där man har justerat, från drygt 60 miljoner till 128 miljoner och från ett införande den 1 juli i år till att det skjuts drygt ett år framåt. Jag tycker att vi har varit ödmjuka. Vi har lyssnat och försökt ge Skolverket, som ändå är den myndighet som ska genomföra det här, bra förutsättningar. Glöm inte i denna debatt att ingen från de rödgröna partierna går in i frågan om arbetsgivarnas, kommunernas, ansvar som viktiga beståndsdelar i denna reform! Fortbildning och kartläggning - allt detta - skulle påskynda reformen ännu mer, men man tar inte sitt ansvar där.
Fru talman! Det är bra att Roger Haddad kan vara tillräckligt ödmjuk för att erkänna att inte heller han är nöjd. Det har inte riktigt låtit så. Dock är det så att Roger Haddad återkommer till det som flera andra borgerliga i denna talarstol försökt göra antydningar om, nämligen till myndigheten. Trots allt är det regeringens myndighet vi talar om. Och trots allt är det riksdag och regering som fastställer förutsättningarna. Myndigheterna jobbar efter de direktiv som de får av regeringen. Jag måste säga att jag blir smått förbannad när jag gång efter gång hör er göra antydningar och försöka skjuta över ert ansvar på en myndighet som är satt att egentligen genomföra det som regering och riksdag beslutat. Ta i stället ansvar för det ni gör och erkänn att det blev ett debacle och säg: Nu har vi en ny situation. Vi försöker sjösätta detta, att gälla från den 1 december 2013. För att försäkra oss om att det i de delar som vi nu diskuterar verkligen börjar gälla då vore det mycket bättre att rösta för det som föreslås i det betänkande som vi i dag debatterar och där egentligen bara två saker krävs. För det första gäller det en ordentlig återrapportering till riksdagens utbildningsutskott före årsskiftet så att vi vet hur arbetet fortgår. Jag menar då inte bara, som någon sade, en omvärldsbevakning utan att vi får en ordentlig genomgång. Det kan väl inte vara så oerhört svårt. För det andra gäller det att vi får en finansieringsplan som är sådan att det ekonomiskt håller och att Skolverket och andra helt och fullt har förutsättningar att genomföra arbetet. Det vore fullständigt förödande - det kan du väl ändå hålla med om, Roger Haddad - om vi vid årsskiftet eller nästa vår återigen står här och diskuterar och det kommer fram att ytterligare komplikationer tillstött, att vi har hamnat i läget att reformen igen måste skjutas upp. Då tror jag att vi tappar både förankringen och legitimiteten. Du ler, Roger Haddad, men det här är allvarligt.

Fru talman! Det var ett långt skolpolitiskt anförande från före detta skolministern. Jag tycker att vi kan peka på och vara stolta över att vi i den svenska riksdagen kan ha en timmes debatt om att senarelägga en viktig reform i ett och ett halvt år. Samtidigt ser vi ju grekiska tragedier utspelas inför våra ögon. Det säger naturligtvis också en del om tillståndet i vårt land när vi, som jag sade i mitt inledningsanförande, försöker koka soppa på en spik. Man kan klandra reformer och reformers genomförande. Framför allt är det väldigt lätt att göra det i efterhand, med facit i hand. Av det här får vi naturligtvis dra lärdom. Nu när vi vet hur det blivit - att vi måste senarelägga genomförandet ett och ett halvt år - skulle vi kanske önska en annan utveckling. Jag har en väldigt svår fråga till dig, Ibrahim Baylan, och jag ber dig att svara så ärligt och öppet du någonsin kan. Faktum är att ingen av alla remissinstanser som levererat svar varnade för genomförandeplan eller finansieringsplan. Ingen höjde ett finger. Tror du, Ibrahim Baylan, att du om du hade varit skolminister skulle ha reagerat på ett annat sätt? Frågan är om du redan från början skulle ha insett att det här kommer att ta betydligt längre tid än det nu tagit.
Fru talman! Michael Svensson ber mig att göra en hypotetisk spekulation. Tyvärr är det så att jag inte är utbildningsminister. Dessutom är det så, precis som Roger Haddad med flera tidigare sagt, att den utredning för auktorisation som jag var med och tillsatte förändrats av den nuvarande regeringen. Den reform man sjösatte har man helt och fullt själv tagit fram. Vi har haft synpunkter på detta; vi hade gärna sett att det hade varit bredare grupper. Vi har också framfört dessa synpunkter, men eftersom vi i grund och botten ändå tycker att själva reformen i sig - riktningen - är så pass bra är vi väldigt måna om att detta ändå får sjösättas innan vi lägger fram förslag till ytterligare förändringar. Hade man kunnat förutsätta detta? Ibland ja och ibland nej. Det är svårt för mig att i efterhand göra en sådan bedömning, för då är man alltid lite efterklok. Jag nöjer mig därför med att läsa upp den ordentliga granskning som konstitutionsutskottet gjorde och som Michael Svensson i sitt anförande framhöll inte innehåller någon kritik. Den avslutas med följande - som svar på din fråga: "Brister i beredningsarbetet har sammantaget bidragit till att reformen inte har kunnat genomföras inom den tidsram som ursprungligen beslutades. Regeringen har ett ansvar för att beredningsarbetet resulterar i ett fullgott beslutsunderlag." Utskottet konstaterar att regeringen i det aktuella fallet har brustit i detta avseende. Det är vad konstitutionsutskottet skriver i sin slutkläm i det du menade inte innehöll någon kritik. Får jag då fråga Michael Svensson: Föranleder detta någon som helst reflexion, någon som helst självkritik eller någon som helst anledning till eftertanke? Jag menar inte bara utifrån denna reform utan också, kanske framför allt, inför sjösättandet av andra stora reformer i framtiden.
Fru talman! Ja, det är naturligtvis det viktiga, att kunna justera och gå in i efterhand och införa ändringar om det visar sig att det behövs. Det är dock naturligtvis det svåra i politiken, att erkänna att allting inte var bra och att alla förutsättningar inte var kända från början. Då kallas det nämligen av pressen och oppositionen - oavsett vilken opposition det nu är - för prestigeförlust och att regeringen tvingas backa. Jag tycker dock att det är viktigt och modigt att såväl denna regering som, hoppas jag, kommande regeringar har möjlighet att i efterhand gå in och justera en mycket viktig reform. Det har man gjort här, och det tycker jag ger all heder åt regeringen. Skolverket har också varnat hyggligt i tid. Sedan kan man möjligtvis tycka att de skulle ha insett detta tre månader tidigare, men jag tycker ändå att det är hyggligt som har gjorts. Jag hoppas att alla inblandade drar lärdomar av detta inför framtiden.
Fru talman! Tack för svaret, Michael Svensson! Det är trots allt så att det vi i dag diskuterar framför allt är en betänkandetext som kräver att regeringen sjösätter reformen inom den tid riksdagen nu med stor sannlikhet kommer att ställa sig bakom. Riksdagen och regeringen har inte haft någon anledning att i själva datumfrågan börja hamna på helt olika linjer, och jag tror dessutom att det hade varit direkt skadligt. Vi är måna om att denna reform börjar gälla, och därför ställer vi oss bakom regeringens nya datum. Däremot finns det tvivel hos oss, och det är det betänkandet ger uttryck för. Det finns ett tvivel hos oss om att regeringen är kapabel att leverera detta. Det är mot den bakgrunden vi kräver att man återkommer till riksdagen. Jag förstår egentligen inte varför de fyra borgerliga partierna i grund och botten är emot detta. Det är nämligen ingenting annat än en rapport om hur arbetet går och en finansieringsplan, så att vi vet att det finns tillräckligt med finansiering för att kunna genomföra detta. Då är min fråga: Varför är de borgerliga partierna emot detta?

Fru talman! Detta är inte en fråga om legitimation eller inte legitimation, vilket man lätt kan tro efter att ha hört debatten. Frågan handlar i stället om ett uppskjutande av legitimationen. Jag kan inte låta bli att kommentera det Roger Haddad sade från talarstolen. Helt felaktigt påstår han att Vänsterpartiet ska ha varit emot legitimationen. Vi hade kritik mot hur legitimationen utformades, men vi röstade för att införa lärarlegitimationen. Det vi hade kritik mot var att man hade ett introduktionsår som egentligen bara var en förlängd provanställning. Vi hade också kritik mot att det var rektorer som skulle bedöma huruvida man skulle anses lämplig att få legitimation över huvud taget. Det vi var väldigt tydliga med när det gällde lärarlegitimationen var det vi nu har haft uppe som problem och som till viss del har rättats till, nämligen att alla lärare ska omfattas av legitimationen och att det inte ska finnas den typen av undantag som regeringen hade. Rätt ska vara rätt, tycker jag. När det gäller införandet av lärarlegitimationen har vi dessutom sagt att vi tyckte att det räckte med att man hade en lärarexamen för att kunna få en lärarlegitimation. När det gäller införandet är det helt uppenbart att det har varit en alldeles för kort tid man har räknat med. När vi hade Skolverket hos oss i februari månad hade man fått in 87 000 anmälningar om lärarlegitimationen. 2 000 hade man hunnit behandla. Det var rätt uppenbart att man inte kunde hålla tidsplanen. Därför tycker jag att det är väldigt bra att majoriteten i utskottet nu har kommit fram med ett tillkännagivande om att regeringen ska återkomma inte bara med en rapport om hur detta fortskrider utan också med en finansieringsplan. Det har nämligen varit uppenbara brister i dessa delar. Med detta vill jag yrka på godkännande av utskottsmajoritetens anmälan.